Herr talman! Tobias Krantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åtgärda kvalitetsproblem i det svenska utredningsväsendet. Det är glädjande att Tobias Krantz engagerar sig i arbetet med att värna om det svenska utredningsväsendet. Jag delar hans synpunkt att hög kvalitet i utredningarna är en förutsättning för väl övervägda beslut av regeringen och riksdagen. Vårt utredningsväsende är unikt och väl värt att slå vakt om. Det väcker intresse även i utlandet. Regeringen har också lagt ned stor möda på att vårda det.

En annan åtgärd som regeringen har vidtagit för att främja kvalitet i utredningsväsendet är att bilda en särskild enhet i Regeringskansliet för administrativt stöd till kommittéerna. Till den enheten har det också knutits en språkexpert som hjälper kommittéer med den redaktionella och språkliga utformningen av deras betänkanden. Riksrevisionen lade nyligen fram sin rapport Förändringar inom kommittéväsendet . Rapporten bygger på uppgifter om kommittéer bakom betänkanden i 2002 års SOU-serie. Åtta av dessa kommittéer har Riksrevisionen valt ut slumpmässigt och granskat för att närmare belysa kommittéväsendet i olika avseenden. Riksrevisionens rapport mynnar ut i slutsatsen att förbättringar har skett under senare år men att det också finns kvarstående brister som behöver åtgärdas och följas upp. Regeringen välkomnar rapporten och vill givetvis ta till vara alla möjligheter till förbättringar. Riksrevisionen har emellertid inte kunnat ta hänsyn till alla de kvalitetshöjande åtgärder som jag här just gav exempel på. En del av åtgärderna har nämligen vidtagits efter det att de utredningar avslutades som Riksrevisionen har granskat. Andra vidtagna åtgärder ligger i tiden så nära dessa utredningar att de inte kan ha hunnit verka just för dem. Det gäller till exempel de riktlinjer om hur kommittédirektiv utformas som Statsrådsberedningen gav ut våren 2002 och som innebär följande nyheter: Riktlinjer ges om hur man i kommittédirektiv säkerställer att utredningar levererar konsekvensbeskrivningar och författningstext. Tidsangivelser för avlämnande av utredningsbetänkanden bör i ökad utsträckning samordnas med propositionsplaneringen. Regeringsbeslut om förlängd utredningstid bör ha formen av tilläggsdirektiv. En checklista för beredning och planering av kommittédirektiv har tillkommit. Ytterligare åtgärder är på gång. På uppdrag av Regeringskansliet analyserade ett par forskare hösten 2002 olika kvalitetsaspekter i 20 betänkanden i 2001 års SOU-serie. Forskarnas analys publicerades i en rapport . Slutsatserna i den rapporten och från andra utvärderingar av kommittéväsendet följs nu upp av en arbetsgrupp i Regeringskansliet. Arbetsgruppen gör bland annat en undersökning av hur de som medverkar i kommittéarbete använder sig av kommittéhandboken och vilka synpunkter de har på bokens innehåll och utformning. Regeringen arbetar fortlöpande med att säkerställa en hög kvalitet i det viktiga underlag för regeringens och riksdagens beslut som kommittéernas betänkanden utgör. Resultatet av arbetet redovisas för riksdagen med jämna mellanrum. Regeringen lämnar dessutom i budgetpropositionen en årlig redogörelse för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Vid riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse Kommittéberättelse 2003 skrev konstitutionsutskottet i sitt betänkande att utskottet följt regeringens arbete med att stärka kommittéväsendet och höja kvaliteten i kommittéarbetet. Utskottet noterade med tillfredsställelse att regeringen bedriver utvecklingsarbetet med den inriktning som utskottet tidigare förordat.

Herr talman! Vad är en svensk utredning? Den frågan ställer jag, och jag besvarar den så här: Den är en tålmodig genomlysning av en stor samhällsfråga inriktad på konkreta åtgärder. Den blandar politiker, folk av facket, ämbetsmän och forskare. Den använder sig av forskningens rön. Den låter den brytas mot beprövad erfarenhet, och den gör en bedömning av de praktiska och politiska förutsättningarna för att genomföra olika förändringar. Den är så oväldig som direktiven medger. Den ska prestera resultat men också belysa alternativa handlingsvägar. Det är inte jag själv som har formulerat detta, utan det är Gunnar Wetterberg som också har intresserat sig mycket för det svenska utredningsväsendet. Jag tycker att han väl fångar en definition av vad vi i dag skulle vilja karakterisera som en idealisk svensk utredning. Jag menar att den måste vara en produkt av det långa fina arv vi har på utredningsväsendets område, men vårt utredningsväsende kan inte stå stilla och fullkomligt hamna i otakt med vår samhällsutveckling i övrigt. Jag har varit verksam som tjänsteman i Regeringskansliet länge. Jag tror att vi var många som led svåra kval åtminstone under 60 och 70-talet, då det just var alltför vanligt att göra som Tobias Krantz beskriver. Så fort ett problem dök upp tillkallade man en utredning som för det mesta begravde sig under tre, fyra, fem år - ja, det fanns exempel på åtta till tio år - innan den kom till någon slutsats. Säkert blev materian gediget utredd, men under tiden hade världen hunnit förändras. Den tiden vill jag inte tillbaka till. Jag tycker att det är en vettig utveckling som vi har sett i det avseendet under de senaste tio åren att man har varit beredd att göra sitt utredningsarbete snabbare och mer effektivt. Det tycker jag att man snarast ska vara glad för. Jag delar självklart Tobias Krantz oro över att det dyker upp en del andra problem. Kvaliteten kan bli lidande, och vi har sett exempel på det. Jag tycker att Riksrevisionen med rätta pekar till exempel på två faktorer som Tobias Krantz också tog upp, nämligen att tiden ibland kanske blir alltför pressad - vi måste måna om att så inte blir fallet - och att direktiven inte alltid äger den precision som man skulle önska. Här finns förvisso förbättringar att göra. Men som jag var inne på i mitt svar är vi fullt verksamma med att åstadkomma dessa förbättringar och att bejaka den modernisering som vi har sett och ser av utredningsväsendet men att hela tiden samtidigt säkra högsta möjliga kvalitet. Jag kan bara ånyo betona att jag gläder mig över att Tobias Krantz, och jag hoppas att det gäller fler i riksdagen, fortsatt engagerar sig i dessa frågor och ger oss i Regeringskansliet det stöd som vi kan behöva för ett angeläget arbete.

Herr talman! Jag trodde att det framgick av mitt förra inlägg vilken position jag intog. Men för att formulera den kort och kärnfullt kan jag säga att jag är stolt över men inte nöjd med det svenska utredningsväsendet. Jag menar att det finns anledning att vara stolt över det unika utredningsväsende som vi har i Sverige och att vi vårdar oss om det. Jag menar bestämt att vi har gjort det och att vi gör det. Men självklart kan det fortsatt finnas brister som behöver åtgärdas. Men jag uppfattar inte Riksrevisionens rapport såsom Tobias Krantz beskriver den i sin ursprungliga fråga - som en svidande vidräkning. Det är faktiskt inte en rättvis karakteristik. Tvärtom visar och säger Riksrevisionen tydligt att man tycker att utredningsväsendet i mångt och mycket fungerar väl och att många brister och svagheter som har kunnat råda tidigare har åtgärdats. Vi ska också betänka att det är ett ganska litet urval av utredningar som Riksrevisionen har gått igenom. I Regeringskansliet går vi nu väldigt noga igenom Riksrevisionens rapport. Men vi måste se ordentligt om detta återspeglar enstaka brister i en eller annan utredning eller om det faktiskt rör sig om mer generella problem. Jag tror att Tobias Krantz ska vara lite försiktig med att dra för vittgående och svepande slutsatser av en kritik som baserar sig på ett slumpartat urval av några enstaka utredningar. När det är sagt vill jag återigen understryka att alla goda idéer som kan komma oss till del om hur vi ska göra utredningsväsendet bättre är välkomna. Jag önskar mig inte tillbaka till den tid - här tycker jag att Tobias Krantz verkar falla offer för nostalgi och sentimentalitet - då vi hade tunga parlamentariska utredningar. Det var väldigt vanligt att de arbetade under en oändlig massa år. Det var exempel på den typ av utredningar som jag nämnde inledningsvis. Det tror jag är till förfång för en levande och öppen demokratisk debatt. Framställ inte detta som ett mönster av öppenhet. Visst fanns det en insyn från parlamentariker, och det var välkommet, men i själva verket förhöll det sig på det viset att viktiga politiska sakfrågor bokstavligt talat försvann från dagordningen och begravdes i kommittér. Det var sannerligen ingen öppen process. På den punkten tycker jag att det är ett väsentligt bättre system som vi har i dag där utredningarna ändå jobbar snabbare och spelar en roll i växelverkan med en allmän debatt kring väsentliga och brännande politiska frågor. Men vi ska naturligtvis se till att de får tillräckligt med tid och tillräckligt med resurser för att säkra den kvalitet som jag tror att vi bägge värnar om.

Herr talman! Jag tror att jag i huvudsak har sagt vad jag behöver säga. Jag vill bara återkomma till Riksrevisionens rapport. Jag har läst den, och jag har också tagit del av de plus och minus som man går igenom där. Förslagen är intressanta och bra, och jag tänker ta fasta på dem, men det är inte precis några omvälvande förändringar som föreslås. Det skulle vara motiverat om man ansåg sig ha gjort en svidande vidräkning med det svenska utredningsväsendet. Man föreslår att man innan direktiv beslutas bör föra en dialog om direktiven, inte bara som brukligt är med ordföranden utan också med utredningens sekreterare. Jag tycker att det är en god tanke. Man föreslår för det andra att förstudier bör göras av departementet innan direktiv beslutas eller av kommittén själv i början av utredningsarbetet. Det tycker jag också är bra. Det sker redan på många håll. Så delvis lever man upp till det, men vi ska se närmare på det. För det tredje föreslår man att utredningsuppdraget inte bör betraktas som slutfört förrän krav på ekonomiska analyser har uppfyllts. Inte minst för mig som arbetar på Finansdepartementet är det en gudi behaglig rekommendation. Den tänker jag ge allt tänkbart stöd och försöka förverkliga, men som Tobias Krantz säger: Låt oss ha ett lite nyktert perspektiv på den här rapporten och på den kritik som har framkommit. Jag vill understryka igen att regeringen redan gör och har gjort rätt mycket för att råda bot på de brister som kan ha funnits. Naturligtvis återkommer regeringen, som jag sade i mitt inledande svar, till riksdagen i den här frågan. Det gör vi löpande, det gör vi en gång om året i en särskild rapport och det gör vi också i samband med budgetpropositionen.